Fru talman! Jag vill nog hävda att det på samtliga dessa punkter, framför allt de som Lena Öhrsvik berör, finns klart angivet i utskottsskrivningen att utskottet ser allvarligt på frågorna och att man är angelägen om att de får sin lösning. Vi har också redovisat tidigare behandlingar. Vad som skiljer utskottets och Lena Öhrsviks uppfattning när det gäller själva behandlingen av motionerna är att utskottet bedömer att riksdagen inte behöver göra något tillkännagivande till regeringen inom ramen för dessa motioner, just med hänvisning till regeringsdeklarationen och skrivningarna i de sammanhangen.
Fru talman! Det är inte sant att det finns någon meningsyttring. Det är därför jag har efterlyst en sådan. Om det hade stått att utskottet tyckte att det här var bra men att man ville avvakta hade jag accepterat det. Man bör försöka vara litet saklig i diskussionen.
Fru talman! Jag vill fortfarande hävda att det i utskottsbetänkandet klart framgår vilka motiv utskottet har när det gäller behandlingen av dessa motioner, både motionen om epileptiker och motionen om reumatiker. Vi hänvisar till utredningar och till de tidigare beslut som riksdagen har fattat, men vi anser inte att det krävs något riksdagsinitiativ i detta sammanhang. Vi utgår från att regeringen tar upp de här frågorna i samband med att man gör bedömningar utifrån skrivningarna i regeringsdeklarationen.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i den kritik som Lena Öhrsvik framförde mot den behandling som en del motioner har fått i detta betänkande. Jag har naturligtvis varit med om att skriva en motion som har rönt samma öde som Lena Öhrsviks motion, dvs. att bli avstyrkt och dessutom med, som jag tycker, brist på motiv. Jag blev förvånad när motionen, som handlar om legitimering av socionomer, hamnade i ett betänkande om hälso och sjukvård. Socialt arbete handlar ju inte om hälso och sjukvård. Utskottet avstyrker motionen utan att egentligen ange några motiv. Man säger att innehållet i många av de motioner som avstyrks i klump under rubriken Behörighetsfrågor redan behandlas i regeringskansliet. Men av betänkandet framgår inte att man behandlar frågan om legitimation för socionomer någonstans. Kan någon i utskottet visa att jag har fel och att ett arbete faktiskt pågår i regeringskansliet i den här frågan är jag naturligtvis nöjd med det, men om det inte är så måste jag förbereda utskottet och kammaren på att vi motionärer återkommer. Det är ju snart allmän motionstid, och då räknar vi med att motionen får en seriös behandling. Jag skall därför inte ägna någon längre tid åt att argumentera i sak i dag. Jag nöjer mig med att säga att ett kvalitativt högtstående och därmed även rationellare socialt arbete skulle främjas av att socionomer fick möjlighet att kvalificera sig för legitimation. Omsättningen är stor inom kåren. Om socionomer strävade efter legitimation skulle de därmed få ett incitament att stanna längre på samma arbetsplats. Om de fick legitimation skulle man undvika att sätta nyutbildade, orutinerade socionomer på de svåraste ärendena, som ofta innebär stora ingripanden i den privata integriteten. Om vi fick legitimerade socionomer på marknaden skulle yrket troligtvis bli attraktivare, samtidigt som det skulle finnas möjlighet att avföra olämpliga personer från yrkesutövande. Klienter och patienter, kommuner och landsting skulle lika väl som privata arbetsgivare ha mycket att vinna på att socionomer fick legitimation. Vi skriver nämligen i motionen: Legitimationen är avsedd som en garanti av en kvalitativ miniminivå för professionellt socialt arbete.

Fru talman! Ärendet gäller revisorernas rapport om hälso och sjukvården, och utskottet är enigt om att inte nu ta ställning till rapporten. Motiven till utskottets ställningstagande är både enighet och oenighet. Det råder enighet om att bredden, som revisorerna tar upp, inte är så genomlyst att det nu finns skäl för utskottet och riksdagen att sätta ner foten. Man har också fått kritik för rapporten, och det har gjort att man inte har kunnat enas kring viktiga förändringar av sjukvården. Oenigheten gäller att vi i de politiska partierna ser olika på situationen för sjukvården i dag. Är den i kris eller inte? Vad är det för åtgärder som i så fall behöver vidtas? Socialdemokraterna anser på mycket goda grunder att svensk sjukvård inte är i kris. Vi anser inte heller att vården drivs i en planekonomi, som påstås i den retoriska debatten. Sverige har aldrig varit ett Sovjet och är det inte nu heller. Däremot anser socialdemokratin att kommande ställningstaganden inom svensk hälso och sjukvård måste vila på sak och djupperspektiv. Det verkar kunna bli på det sättet att viktigare förändringar i större utsträckning kommer att ske på riksnivå genom beslut av regering och riksdag. Hitintills har mycket tungt utvecklingsarbete legat ute i de olika landstingen, och det gör att regering och riksdag inte har haft något sammantaget beslutsunderlag eller faktaunderlag för ställningstaganden. Vi har haft ett ytperspektiv och ett perspektiv av retorik. Jag tror inte att riksdagen fortsättningsvis kan hålla sig så pass offside, utan den behöver vara med i viktiga beslut framöver. Då måste regering och riksdag få ett sammanhållet faktaunderlag beträffande hur situationen ser ut, för att kunna göra bedömningar inför eventuella åtgärder. Den traditionen har Sveriges riksdag hitintills inte haft när det gäller hälso och sjukvården. En viktig sak som vi behöver få är ett kvalitativt och sammanhållet beslutsunderlag. Vi har t.ex. inte i Sverige några nationella indikationer på vad hela sjukvårdsdebatten handlar om. Är kvaliteten god eller inte? Riksdagen har inga indikationer på kvalitetsbegreppet. Är sjukvården ineffektiv eller inte? Riksdagen har inga indikationer på detta. Är servicen bra eller dålig i förhållande till patienterna? Riksdagen har inga indikationer. Det första som socialdemokratin kommer att arbeta för är att få ett sak och djupperspektiv när det gäller hälso och sjukvården. Det var därför med stort intresse som jag tog del av de fakta som presenterades på årets medicinska riksstämma. Stämman hade temat Hälso och sjukvården -- möjligheter och begränsningar. Där fanns hälsoekonomer och professorer inom olika funktioner i sjukvården, som tillsammans förde fram ett budskap till oss politiker: Släng inte ut barnet med badvattnet! Ner i djupperspektivet i kommande förändringar av hälso och sjukvården! Jag såg också att SNS nyligen har bett fem oberoende professorer i hälsoekonomi att syna svensk sjukvård. Budskapet från dem var också klart: Byt för Guds skull inte system i Sverige, men rätta till de fel och brister som ni har! Egon Jonsson, professor i hälsoekonomi, sade vid årets läkarstämma: Med konsulternas pårop om köpa och sälja, konsument och producent, kastar vi oss in i irrelevanta system för sjukvården. Det är de här signalerna som gör att socialdemokratin vill ha ordentligt med fakta på fötterna innan vi gör viktigare principiella ställningstaganden framöver. På medicinska riksstämman var man enig om att vi i Sverige behöver riktlinjer för prioriteringar i vården. Det har riksdagen bestämt, men det har vi ännu inte. Man var överens om att vi måste få kvalificerade bedömningar av de behandlingsmetoder som finns i svensk sjukvård. Det har påbörjats, men det finns inget heltäckande system för detta. Man var överens om att vi måste få system för gemensam finansiering. Fru talman! Det är den typen av djupperspektiv som vi vill ha med för att kunna göra bedömningar av vad som är bra och vad som är dåligt i svensk sjukvård. Vi vill också arbeta för att det skall bli en klarare gränsdragning i debatterna mellan insikt i och åsikt om hur situationen är inom svensk sjukvård i dag och vad som behöver förändras framöver. Därmed vill jag yrka bifall till socialdemokraternas motivreservation.

Herr talman! I detta betänkande tas revisorernas skrivelse och en del motioner upp till behandling. Jag konstaterar inledningsvis att det råder en bred enighet i Sveriges riksdag och ute bland svenska folket när det gäller målsättningen för den svenska hälso och sjukvården. Vi skall ha en bra och en god sjukvård för alla. Ambitionen hos alla politiska partier är hög, och vi har ingen anledning att misstänkliggöra varandra i fråga om de goda avsikterna. Det är också klarlagt -- vilket även riksdagens revisorer pekar på -- att vi satsar stora resurser på svensk sjukvård. Det har vi gjort utifrån de prioriteringar och avvägningar som det har beslutats om i denna kammare, i landsting och ute i olika politiska församlingar. Det är riktigt att svensk sjukvård på många områden fungerar bra. Personalen är duktig, och utrustningen är i många fall god. Det finns mycket positivt att peka på i den svenska sjukvården. Jag delar Bo Holmbergs uppfattning att vi inte skall kasta ut barnet med badvattnet. Sedan kan vi, Bo Holmberg, ibland ha olika uppfattning om vad som är barnet och vad som är badvattnet. Men i princip delar jag den synen. Även om mycket i svensk sjukvård är bra finns det påtagliga brister. Väntetiderna och köerna är långa. Många äldre upplever problem i dagens sjukvård. De känner sig osäkra i många sammanhang. Valfriheten i sjukvården är begränsad såväl för patienterna som för personalen. Det finns också brister när det gäller resursutnyttjande, vilket också har vidimerats i många sammanhang. Jag kan peka på bl.a. de undersökningar som Landstingsförbundet har gjort och som visar att man också från personalens sida har påtalat brister i svensk sjukvård. Medvetenheten angående bristerna är numera också mycket stor och påtaglig. Det är därför som förslag om förändringar har framställts från väldigt många håll. Jag skall ta upp några sådana förslag. Det är alldeles uppenbart att dessa krav på förändringar inte skulle ha rests om man inte hade upplevt den nuvarande organisationen som bristfällig. Det diskussionsunderlag och de modeller som presenteras i Landstingsförbundets utredning Vägval är ett exempel. Försöket med Dalamodellen har introducerats för att man ville ha ett system som fungerade bättre -- sedan kan man alltid diskutera om Dalamodellen verkligen fungerar bättre än det tidigare systemet. ÄDEL-reformen har också medfört förändringar inom hälso och sjukvården. Den kompetensprincip som tidigare gällde för huvudmannaskapet, och som innebar att enbart landstinget skulle stå för sjukvården, har nu brutits. I samband med ÄDEL-reformen diskuteras också primärvårdens ändrade roll när det gäller huvudmannaskapet, relationer mellan landsting och kommunerna. Läkarförbundet har presenterat redovisningar och rapporter. Den senaste rapporten, som kom så sent som för ett par veckor sedan, handlade om finansieringen av hälso och sjukvården. När vi tar del av de olika förslagen och följer debatten visar det sig att man har ambitionen att förbättra den svenska hälso och sjukvården, även om utgångspunkterna är olika. Jag vill peka på vårdgarantin, som är ett bevis på att åtgärder behöver vidtas för att patientens intresse skall kunna tillvaratas på ett bättre sätt. Vårdgarantin är egentligen en följd av bristerna. Den behöver i framtiden inte enbart omfatta de områden och specialitéer som nämns i skrivningarna, utan vårdgaranti måste i princip gälla alla patientgrupper. Om man ger vårdgaranti enbart för några olika patientkategorier, finns det risk för att övriga patientkategorier hamnar ännu längre bak i kön. Från moderat sida hälsar vi ändå överläggningarna och besluten angående vårdgaranti med tillfredsställelse. Det var vi som redan 1987 först reste detta krav här i Sveriges riksdag. Revisorernas skrivelse är ju ett bevis på den nödvändiga diskussionen när det gäller frågan hur vi skall organisera den svenska sjukvården inför framtiden. Vi lever i en föränderlig tid. Det skulle vara ganska underligt om inte också denna viktiga sektor i samhället, den svenska hälso och sjukvården, skulle behöva omprövas. Man måste göra avstämningar för att vi skall ut bästa möjliga resultat av de ambitioner som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra står för utifrån de gemensamma resurser som vi vill ge den svenska sjukvården. Patienten lyfts fram praktiskt taget i samtliga utredningar, och i samtliga rapporter pekar man på att patientens intressen starkt måste markeras i dessa sammanhang. Herr talman! Utifrån detta är det också naturligt att man i regeringsdeklarationen klart slår fast en ambition på dessa områden. Där står: ''Att förbättra och förändra vården blir en av dess viktigaste uppgifter när det gäller välfärdspolitiken.'' En av de viktigaste alltså. Man säger också att vi skall ha ett husläkarsystem och att vi måste öka etableringsfriheten. I regeringsdeklarationen står även: ''Regeringen kommer att genomföra en större översyn av sjukvårdens organisation och finansiering. En ökad samordning mellan sjukvård och sjukvårdsförsäkring kan ge grund för en förnyelse av sjukvårdens finansieringsformer. Förutsättningarna att införa en obligatorisk sjukvårdsförsäkring prövas.'' Det finns anledning att betona vad som står i regeringsdeklarationen på dessa punkter. Det står att en förbättring av vården är den viktigaste uppgiften i välfärdsbyggandet. Det står också att vi skall göra en större översyn av hälso och sjukvårdens organisation och finansiering. Vi som arbetar med de sociala frågorna i Sveriges riksdag och i socialutskottet förutsätter givetvis att regeringen visar samma handlingskraft på detta område som den har gjort på andra områden. Det är precis som det har sagts tidigare: det är utomordentligt viktigt för de enskilda människorna att tryggheten fungerar när de är sjuka och behöver sjukvård. Det finns anledning att med stort intresse följa det arbete som regeringen har deklarerat både när det gäller arbetets uppläggning och när det gäller resultatet. Som framgår av deklarationen är det den viktigaste uppgiften på välfärdsområdet för närvarande. Låt mig en kort stund ta mig friheten att framföra några moderata synpunkter. Vi i moderata samlingspartiet har under ganska många år varnat för denna utveckling. Vi har påtalat problemen med kösituationen. Vi har talat om att patientens valfrihet måste öka och likaså att personalens valfrihet måste öka. Vi måste på olika sätt skapa alternativ inom vård och omsorg. Vi har pekat på de möjligheter som en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring skulle ge såsom ett mycket viktigt medel och instrument för att uppnå dessa mål. Jag vill understryka att vi när vi har talat om en sjukvårdsförsäkring har sagt att den för det första skall vara allmän och omfatta alla. För det andra skall den vara obligatorisk, och för det tredje skall finansieringen ske utifrån betalningsförmågan på samma sätt som när det gäller sjukvårdens finansiering via landstinget. Vi skulle uppnå viktiga mål på detta sätt. Vi skulle få en ökad valfrihet. Husläkarsystemet och patientens val skulle stärkas. Vi skulle få en gränslös sjukvård över hela landet. Vi skulle slippa de gränser som landsting och regioner utgör. De resurser som vi avsätter till hälso och sjukvården skulle slippa att konkurrera med andra områden inom landstingssfären, t.ex. länstrafiken. Även den medicinsk-tekniska utvecklingen skulle tjäna på denna form av finansiering. Vi skulle få en bättre resursanvändning när det gäller de samlade vårdresurserna. I en hälsorapport som kom för ett par år sedan gjorde man bedömningen att det faktum att vi har köer i sjukvården och att man inte får en snabb behandling förorsakar samhället kostnader på uppemot tio miljarder kronor. Det motsvarar över 1 000 kr. per svensk och år. Om vi kunde få en samordning av sjukvårdsresurser och sjukpenningresurser, skulle vi på ett betydligt bättre sätt kunna tillvarata de gemensamma resurserna på detta område. Vi skulle även få en bättre samordning av sjukvårdsinsatser och rehabilitering, om vi fick denna form av finansiering. Sedan är det alldeles klart att det också finns brister i denna finansieringsform. I regeringsdeklarationen sägs att man skall belysa den framtida finansieringen inkl. en sjukvårdsförsäkring. De deklarationer som regeringen har gjort i regeringsförklaringen är mycket angelägna. Vi förutsätter att de frågor som har tagits upp av riksdagens revisorer i deras skrivelse liksom de frågor som har tagits upp i motioner i detta betänkande och i tidigare betänkanden som berör hälso och sjukvården får ingå i den prövning och de överväganden som skall göras inom regeringens ansvar när det gäller att förbättra den svenska hälso och sjukvården.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

Herr talman! Jag vill för Rosa Östh och centern påpeka den motsägelse som man gör sig skyldig till när man å ena sidan säger att landstingen har svårt att fullfölja sina uppgifter, att det finns brister i vården och å andra sidan samtidigt hävdar att Stockholms läns landsting inte ser till att sjukvården får de medel som faktiskt behövs för att bedriva en förbättrad sjukvård. Likaså har man från riksdagens sida i andra sammanhang gjort så att landstingen har förlorat stora inkomster. Det rör sig om miljardbelopp. Det i sig har gjort att möjligheterna för sjukvård runt om i landet drastiskt har försämrats.

Herr talman! Just nu är detta säkert inte det huvudsakliga problemet. Vad jag sade i mitt anförande var att man måste ha en tillfredsställande lösning för personalen i alla konjunkturlägen. Jag tror inte Eva Zetterberg och jag har anledning att bekymra oss för situationen i Stockholms läns landsting.

Herr talman! Jag skall inte gå i någon djupare polemik med Ulla Orring. Jag håller med henne om att rapporten från riksdagens revisorer har varit positiv så till vida att man har speglat de problem som jag hävdat redan var kända av oss som har arbetat med dessa frågor. Det som jag och remissinstanserna har kritiserat är att det kan ge litet fel signaler, om man utifrån en ganska ytlig översyn presenterar förslag som om det hade gjorts en mycket grundlig översyn. Det är jag en smula kritisk till.

Herr talman!

Som jag sade tror jag att anledningen delvis har varit att man har sett att resurserna har krympt. Som vi vet är nöden uppfinningarnas moder, och jag tror att det har varit fallet även i det här sammanhanget. Men som debattinslag har revisorernas rapport fyllt en funktion. Det håller jag med Ulla Orring om.

Herr talman, ärade riksdagsledamöter! Bo Holmberg inledde med att säga att vi inte har en dålig sjukvård. Det är ingen kris. Det känner jag mig glad för, eftersom jag arbetar inom sjukvården. Jag vill gärna vidimera att den svenska sjukvården är god i ett internationellt perspektiv. Samtidigt vill jag framhålla att jag tycker att vi inte skall vänta till det blir en kris. Man kan redan nu se vissa saker som börjar bli krisartade. Både Jerzy Einhorn och Rosa Östh har pratat om de äldre. För dem är det kris, såväl när det gäller vård på sjukhus som när det gäller deras hemsjukvård och omvårdnad. Vården av dessa äldre personer är inte dålig på sjukhusen. Det dåliga är att vi kastar ut dem innan de har fått den vård och den omvårdnad som de behöver. Det är här som man måste försöka finna andra vägar. Vad kan man då göra, när man har en begränsad ekonomi? Man kan studera de organisatoriska modellerna, och här finns det mycket att titta på. Ett problem är det dubbla huvudmannaskapet. Landstinget har hand om sjukvården och kommunen har hand om åldringsvården och socialvården. Detta kommer förhoppningsvis att ändras. ÄDEL-reformen är ett steg i den riktningen. En ökad valfrihet inom vården är också en faktor som kan göra att man får ett bättre omhändertagande även av de äldre medborgarna. Men då krävs det att valfriheten och konkurrensen blir rättvis ur de äldre medborgarnas synpunkt, vilket alltså innebär att vården måste vara producentoberoende. Med detta menar jag att pengen skall följa patienten. Patienterna skall inte tillhöra sjukhusen, utan sjukhusen skall tillhöra patienterna. Rätten till vårdgaranti skulle alltså gälla också en omvårdnadsgaranti. Detta borde finnas inskrivet i grundlagen. De olika modeller som nu prövas, Stockholmsmodellen, som är på väg, och köp och säljsystemet, kommer att innebära en ökad kostnadsmedvetenhet, vilket inte är så dumt. En mycket viktig sak är etableringsfrihet. Man skalll få ökad möjlighet att öppna sjukhem och privatmottagningar. Man skall kunna öka användandet av sjukhusets resurser, även på icke kontorstid. Men då måste en hel del regleringar avskaffas, t.ex. Dagmarreformen. Det är viktigt att framhålla, som en sista punkt där vi kan tjäna pengar och få en bättre vård, att man med sjukhem och ålderdomshem kan få en både bättre och billigare vård och ett omhändertagande av våra äldre medborgare. Det finns utredningar som visar att man kan tjäna nästan 50 % ekonomiskt, halva priset alltså, och ändå blir detta omhändertagande mycket bättre. Men då krävs att man har en etableringsfrihet. Herr talman! Låt mig få avsluta detta anförande med att tala om vad som hände i Sollentuna. I Sollentuna finns det en fastighet. I denna kontorsfastighet var fyra fem stycken handelsbolag inrymda. Samtliga har nu i dessa dåliga tider gått i konkurs. Fastighetsägaren ville då göra om denna fastighet till ett sjukhem. Alla tillstånd fanns. Byggnadslov fanns. Det var inga problem med lokalerna. De uppfyllde alla de kriterier som gällde. Socialstyrelsen var och tittade och fann att lokalerna var alldeles utmärkta för detta ändamål. Man kunde ha 10--12 patienter i rum med våtutrymmen, här fanns handikapptoaletter, hissar och allt som behövdes. Sedan vänder sig fastighetsägaren till Sollentuna kommun som säger: Ja, det kanske går bra, men vi tror inte att vi har något underlag för att förse er med patienter. Ändå vet man att hemsjukvården dignar och har ett jättestort behov av just detta. Man vet också att det bara skulle kosta hälften så mycket som annars att vårda dessa patienter på detta sjukhem. Fastighetsägaren gick till banken och bad att få lån. Det går alldeles utmärkt, men då måste kommunen garantera att du åtminstone får några patienter. Det kunde kommunen inte göra. Så nu finns här ett hus vars samtliga hyresgäster har gått i konkurs. Fastighetsägaren kommer också att gå i konkurs. Samtidigt finns det ett skriande behov av att få vård och omvårdnad av äldre medborgare. Detta, herr talman, är inte god ekonomi. Det är hänsynslöst mot patienterna, ja mot alla. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i socialutskottets betänkande nr 6 och avslag på riksdagens revisorers förslag.

Herr talman! Hon var en av dessa sjukhusvärldens vandrerskor. I vacker blå rock vankade hon korridoren fram och tillbaka. ''Nu går jag, för nu sover lillen - - men var är min väska? - - Jag måste gå hem nu - - men var bor jag någonstans? - - ''. En gammal Alzheimersjuk kvinna letar efter sitt rum och sin väska. I regeringsförklaringen aviseras en omfattande översyn av sjukvårdens organisation och finansiering. Ett sådant arbete bör kunna resultera i ökad valfrihet och rättvisa för patienten samtidigt som personalen gynnas av en mer flexibel organisation. I ljuset av denna viljeinriktning vill jag lyfta fram den formulering i regeringsförklaringen där det talas om ''att arbetet med att skapa värdiga villkor för gamla och sjuka nu måste intensifieras''. Vad innebär då värdiga villkor för en gammal människa? Det innebär att bli bemött som den unika människa man är. Det innebär att få den hjälp till god bostad och god omvårdnad som man utifrån sin ålder fordrar. Det innebär att få den kompetenta och kärleksfulla vård som man kan komma att behöva på äldre dar. Låt oss nu återvända till vår vandrerska och till det något bortglömda område inom medicinen som jag här i dag särskilt vill fokusera -- demensvården. Vandrerskan representerar en allt större grupp gamla i vårt land som ''samhället'' i dag på grund av okunskap, bristande resurser och det faktum att denna grupp oftast inte kan föra sin egen talan, underlåter att ge den värdiga vård som regeringsförklaringen talar om. I dag lider cirka 6 % av dem som över 65 år av något slags demenstillstånd. Den största gruppen finns bland dem som är över 80 år, där man beräknar att antalet är så stort som uppemot 20 %. Och som bekant är det den gruppen äldre som blir allt större. Alzheimers sjukdom, upptar cirka 45 % av fallen -- har varit dolda sjukdomar. Kanske därför att detta är sjukdomar som man som medmänniska har ringa kunskap om och som därför skrämmer. Kanske därför att man som anhörig skäms för den alltmer förvirrade makan eller maken, mamman eller pappan. Kanske också därför att detta ur medicinsk synvinkel inte är ett särskilt statusfyllt arbetsfält. Herr talman! I dag har vi en stor kunskap om demenssjukdomar. Vid fyra svenska forskningscentra -- Lund, Göteborg, Umeå och Stockholm -- bedrivs sedan 60-talet en intensiv forskning, med sinsemellan olika inriktning, som internationellt är av mycket hög klass. I dag kan vi inte bota dessa sjukdomar. Kanske kommer vi dock redan vid sekelskiftet att kunna rå på någon. Men vi kan redan i dag lindra och också, om sjukdomen upptäcks i tid, fördröja sjukdomsförloppet. Vi har även mycket sofistikerade möjligheter för att utreda demenssjukdomar. Olika neurofysiologiska metoder som mätning av hjärnans regionala blodflöde, liksom röntgenundersökning med datortomografi är goda exempel på detta. En demensutredning leder i merparten av fallen till en specifik diagnos, utifrån vilken man sedan kan söka lämplig medicinsk behandling, men kanske framför allt lämplig omvårdnad. Detta är något som inte bara är humant mot patienten, utan också på sikt samhällsekonomiskt lönsamt. Det är viktigt för den som är demenssjuk att få bekräftat att hon faktiskt lider av en sjukdom. Demens orsakas av sjukdom -- inte av åldrande. Det är viktigt för den anhörige att få veta varför den man har kär har blivit så annorlunda. Ingen anhörig skall behöva ha dåligt samvete för att han inte visste. Ingen anhörig skall behöva säga ''hade jag bara vetat, men jag kunde ju inte ana''. Men det är minst lika viktigt att en utredning kommer till stånd för att kunna utesluta en demensdiagnos. Alltför många av dem som i dag benämns dementa lider i själva verket av en falsk demens, ett demensliknande tillstånd som kan förorsakas av exempelvis en akut förvirring eller av en åldersdepression. Det är botbara tillstånd som går att behandla, om man bara ställt rätt diagnos. Det är alltså av största vikt att varje misstänkt demensfall utreds. Det sker inte i dag. I regeringens kommande förslag på hälso och sjukvårdsområdet förutsätter jag att man kraftigt kommer att prioritera vården och omsorgen om de demenssjuka.

Herr talman! Redan på 70-talet myntades i Alzheimers sjukdom och övriga sjukdomar i demensfamiljen. Detta påstånde är lika relevant i dag. Riksdag och regering kan genom att uppmärksamma dessa sjukdomar, genom att på olika sätt bidra till att förbättra vård och omsorg om de redan sjuka och genom att stödja forskningen på detta område göra stora insatser. Sedan ankommer det på oss alla, att som medmänniskor inför varje ''vandrerska'' vi möter, bära med oss viljan till insikt om att bakom en gammal människas förvirrade och grumliga blick finns det kanske mer än vi anar.

Herr talman! Jag har varit ordförande i den avdelning av riksdagens revisorer som har tittat på ärendet. Jag kommer nu att tala rent personligt. Det som gäller ärendet finns i handlingen. Detta är bara några reflexioner kring detta. Rosa Östh sade att det här var ett ytligt dokument. Jag kan ta på mig det. Men jag har hört att när riksdagens jordbruksutskott behandlade miljöpropositionen tog det 36 sekunder per yrkande. Konstitutionsutskottet har inte ansett sig kunna göra en sakbedömning av kommunallagen därför att man skall lämna betänkandet vid den tid som man har lovat talmanskonferensen, annars får man skällning. Alla i utskotten upplever att man inte hinner behandla saker riktigt. Dessutom hinner man nästan aldrig göra en uppföljning. När det gäller revisionen har riksdagen gett oss i uppdrag att titta på principiella och generella frågor. Vi skulle inte få ägna mer än sex månader till detta exkl. remisstiden. Vi fick de ledamöter som kammaren hade plockat ut, och dessutom fick vi ett kansli. Detta var vår uppgift. Jag tyckte att det var intressant att foga till rapporten hur vi har arbetat. Vi började i september 1989 och höll på till mars i år. Så kan utskott inte göra. Vi är åtta ledamöter, och vi skiljer inte på ordinarie och suppleanter. Vi har kallat till oss dem vi velat lyssna på, och vi har åkt ut i landet. Däremot har vi bara tittat på vissa saker. Då får vi kritiken att vi inte har tittat på hela personalförsörjningen. Nej, vi valde att titta på fyra områden. Det var t.ex. läkarförsörjningen, eftersom den har att göra med läkarutbildningen och en mängd andra saker. En sak som vi hade hoppats kunna titta på var vilka som var aktörerna och varför det har blivit som det har blivit i den svenska sjukvården. Riksdagen har ju gång på gång sedan 15 år tillbaka sagt att vi skall satsa på primärvård, psykiatri och långvård. Riksdagen har uppenbarligen inget inflytande. Har landstingen något inflytande? Är det någon som styr över huvud taget? Är det byråkraterna, läkarna eller de läkare som sitter på vissa funktioner? Vi gav upp och sade att det var för svårt metodmässigt. De reaktioner vi har fått på remisserna har i alla fall för mig varit mycket lärorika. Där har man kunnat se hur de olika aktörerna har reagerat. Läkarförbundet vände helt i frågan. Landstingsförbundet var mycket upprört. Den här rapporten har tagits upp mycket olika. Jag har aldrig i min politiska levnad fått så många brev från bl.a. folk i primärvård och professorer som sagt: Äntligen ett politiskt organ som vågar tala om hur det är. Man kan ändå arbeta vidare tack vare detta. Jag har också noterat att Landstingsförbundet i ett remissvar på en sida har skrivit att detta är i stort sett det sämsta som någonsin har skrivits. Var ligger då sanningen? Många tycker att revisorernas förslag är jättedåligt. När man gör en förvaltningsrevision har man alltid ett nollalternativ, mot vilket man skall göra avvägningar. Förmodligen finns det inte någon människa som har den exakta bilden och kan säga vad som är fel. Jag tyckte ändå att jag fick en viss grund att stå på när vi studerade om primärvården i Norge, Danmark och Finland är bättre upplagd än här. Jag tycker att bevisbördan ligger på dem som vill visa att det svenska systemet skulle fungera sämre. Hur går man då fram metodmässigt för att undersöka detta? Man kunde naturligtvis när man studerar svensk sjukvård säga att man skall fråga socialstyrelsen och Landstingsförbundet vilka problem som finns. Ge oss statistik och tala om hur det är! Sedan man fått besked skulle man sedan kunna konstatera hur det är ställt. Men problemet är ju att dessa instanser är aktörer. De har själva kunnat påverka det läge som råder. Skall man göra en revision frågar man inte direktören hur det fungerar, utan man måste naturligtvis gå ut på fältet. Man kan då möta reaktionen: Oj, här går några riksdagsledamöter in och tittar på sjukvården -- det är väl inte deras uppgift. Man frågar inte Landstingsförbundet och socialstyrelsen utan börjar själv resa runt och prata med folk. De berörda tyckte att det var mycket irriterande att det plötsligt kom någon som studerade förhållandena. Jag har haft mycket stor nytta av detta arbetssätt. Vi håller nu på med gymnasieskolan och polisverksamheten och går till väga på samma sätt, utan att vända oss till de centrala organen. Jag skall inte gå in på sakfrågorna, men vill säga att jag upplever att det händer oerhört mycket positivt inom svensk sjukvård. Det råder en stark förnyelseanda, och mycket nytt prövas. Det händer många bra saker, och det är positivt. I vilken mån vi bidragit till detta vill jag inte uttala mig om. Nästa fråga är: Hur påverkar riksdagen förhållandena? Hur får våra beslut och prioriteringar genomslag? Den frågan är faktiskt inte ointressant i riksdagen. Det här är sådant som riksdagsutredningen håller på med, och här kommer också treårsbudgeteringen in. Frågan är: Hur mycket tid har utskotten för att kontrollera hur det blivit? Hur blev det t.ex. med gymnasieskolan? Vi fattar mängder av beslut om hur det skall bli framöver -- det är vi jätteduktiga på -- men när hinner riksdagen kontrollera hur det blev med det som vi beslutade? Jag vill när det gäller hälso och sjukvården notera att varken socialdepartementet, socialstyrelsen eller socialutskottet vid något tillfälle har frågat sig: Utvecklas sjukvården i riktning mot de mål som man har satt upp? Man talar om hur det skall bli, men man har ingen uppföljning. Det kan vara extra svårt på detta område, eftersom man har olika huvudmän, men även på de områden där staten är ensam huvudman är vi mycket dåliga på uppföljning. Jag kan ta åt mig av kritik mot att vi har arbetat på ett ytligt sätt, men jag vill säga att vi låter detta ta den tid det tar. Vi har egentligen arbetat med detta under längre tid än vad riksdagen har medgivit att vi skall få ägna åt uppgiften. Jag kan också ta till mig kritik som går ut på att resurserna skulle vara större eller att vi skulle välja bättre personer till revisorer, men det är en principiell fråga huruvida vi i det här huset har kunnat följa upp de beslut som har fattats. Ur den synpunkten är det som här har skett intressant som ett pilotfall.

Herr talman! Hans Lindblad har full rätt att försvara rapporten, och jag har min fulla rätt att försvara socialutskottet och dess verksamhet, som jag har följt under många år. Jag tyckte ändå att jag var ganska hovsam i min kritik. Hans Lindblad måste förstå att det finns en anledning till att utskottet i sin helhet inte fattade beslut om något uttalande med revisionsrapporten som grund. Jag har, som jag sade, följt dessa frågor under många år, och jag har insett att det är nödvändigt att se helheten för att kunna dra några slutsatser. Jag har därför tillåtit mig att kritisera att man i sin genomgång utelämnat väsentliga delar i verksamheten, men ändå ansett att man har haft möjlighet att dra mycket konkreta slutsatser om vad som skall göras. Jag är rädd för att detta kan ge fel signaler. Det kan uppfattas så att riksdagens revisorer har receptet för hur man skall kunna komma till rätta med de mycket allvarliga problem som så många har intygat att vi har. Min kritik har enbart bottnat i att vi har känt mycket för verksamheten och har varit angelägna om att den skall utvecklas i en riktning som riksdagen kan försvara.
Herr talman! Riksdagen har uttalat att vi skall ägna oss åt mer generella och principiella frågor, och det försöker vi nu att göra på ett antal områden. Men man kan inte täcka hela hälso och sjukvården, och vi har därför inom denna valt ut fyra aspekter. Vi har t.ex. inte studerat hela personalförsörjningen. Mot denna bakgrund faller kritiken mot att vi inte har studerat allt. Man kan inte samtidigt kritisera oss för att vara ytliga och för att inte titta på allt. Vi ställs inför samma problematik på varje samhällsområde: Skall riksdagen gå in och granska mera självständigt, oberoende av aktörerna? Är det vidare riksdagens revisorer eller fackutskotten som skall göra detta? Det är i mycket metodikfrågor. Hur skall man mäta? Många säger att det över huvud taget inte är möjligt att mäta den offentliga sektorns verksamheter. Jag brukar säga: Halvera då alla sådana verksamheter, för ingen kommer att se någon förändring! Det är något av en definitionsfråga -- det är klart att i någon mening är det möjligt att göra mätningar. Det finns en mängd metodfrågor som utskotten har mycket svårt att hantera. Vi har 20 anställda på vårt kansli, medan ett normalt utskott har 5, som är fullt upptagna med att skriva klämmar om avslag på motioner etc. Vi är dåliga på förvaltningsrevisionskunskap, metodutveckling och utbyte av erfarenheter. Den allmänna kunskap som finns om förvaltningsrevision, här och i andra länder, försöker vi föra in i det här huset. Jag vill inte hävda att vi lyckats åstadkomma någon jättehög kvalitet, men riksdagen har ett stort arbetsområde, och vi tvingas vara ganska svävande. Jag tycker dock att det som vi har lärt oss i det här arbetet är till mycket stor nytta när vi nu studerar polisverksamheten och gymnasieskolan. Också här gäller det metodik och mätfrågor. En viktig fråga är hur man kan få personalen att känna att den kan påverka sin arbetssituation. Detsamma gäller också för patienter och för elever. Det är en uppfattning som man kommer fram till om man går ut i verkligheten. I det perspektivet kan en mängd centrala verksamheter komma att upphöra. Det är klart att man inom TCO och Landstingsförbundet kommer att tycka illa om detta. Vi kan få många negativa reaktioner på detta, men vi har medvetet valt metodiken att själva gå ut på fältet.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att revisorerna och därmed riksdagen ägnat sig åt dessa frågor. Jag vill inte diskutera om det hade varit bättre om någon annan inom riksdagen hade gjort det. Jag tror att vi är ganska eniga, och revisorerna har själva skrivit att översynen inte är heltäckande. Det var inte heller, som revisorerna skrivit, deras avsikt att den skulle vara det. Det är möjligt att förklaringen till att den inte blev heltäckande var att inte heller riksdagens målsättningar var heltäckande när det gäller vårdens problem. Det är därför bra att regeringen har aviserat en större översyn och i sin motivering för översynen tar upp frågor som revisorerna inte har tagit upp -- och inte heller hade för avsikt eller till uppgift att ta upp, eftersom riksdagen inte har fattat några beslut som revisorerna skulle följa upp i dessa frågor. Jag tror att detta var anledningen till att vi lade hela utredningen från revisorerna åt sidan. Jag vill understryka att det var möjligt att just revisorernas rapport, som har visat att man måste ta ett större grepp på hela problematiken, har bidragit till att regeringen har tagit ställning på det sätt som man har gjort i sin förklaring.

Herr talman! Det är nästan på dagen ett år sedan vi hade debatten om ansökan om svenskt medlemskap i EG. Beslutet om ansökan om svenskt medlemskap i EG måste ses som ett av de viktigaste besluten under efterkrigstiden. I förlängningen av detta beslut underordnas nationen besluten i en superstat, samtidigt som det innebär slutet på en lång epok av militär alliansfrihet och neutralitetspolitik. Beslutet fattades utan att någon egentlig debatt hade förts i vårt land och utan att särskilt många kände sig välinformerade om konsekvenserna. Stora viktiga politiska kongresser hade nyligen hållits utan att frågan egentligen hade diskuterats. På t.ex. SAPs kongress 1990 passerade frågan utan diskussion. Själva framställningen till riksdagen stod i en inskjutens sats i en skrivelse från regeringen, som egentligen handlade om något annat. Det uppdrag riksdagen gav till regeringen var att söka medlemskap i EG med bibehållen neutralitetspolitik. Som vi vet blev det egentligen inte så. Något neutralitetsvillkor finns inte med i Sveriges ansökan. Neutralitetsdeklarationen finns i stället med i den regeringsdeklaration som gjordes i anslutning till offentliggörandet av medlemsansökan. Det är därför av flera skäl man i dag får frågan om huruvida riksdagen längre har kvar den beslutskraft som egentligen borde tillkomma ett folkvalt parlament. Redan i betänkandet för ett år sedan togs de första stegen för att försvaga den svenska alliansfriheten genom att man enbart hänvisade till blockupplösningen i Europa, framväxten av ESK och ett nytt samförstånd i den delen av världen. Principen om alliansfrihet och neutralitet var inte längre relaterad till världen som helhet, utan bara till vår närmaste omgivning. Denna inskränkta analys gjordes trots alla de initiativ och medlingsuppdrag Sverige som alliansfri stat medverkat i på den internationella arenan. Det faktum att den ena supermakten nu upplöses och försvinner kan inte dölja att klyftorna i världen under lång tid kommer att medföra avsevärda konfliktrisker. Rustningarna i fattiga länder pågår tyvärr fortfarande. Miljöförstörelse i form av jorderosion, ökenutbredning, överavverkning av skog, överkonsumtion av sötvatten och växthuseffekt kan leda till nya flyktingvågor och nya konfliker. Lägg därtill skuldkrisen i de fattiga länderna och de synnerligen ojämlika handelsvillkor som dessa länder påtvingas av de rika länderna. Av t.ex. EG-områdets handel utgör u-ländernas handel en minskande del. Också betydelsen av biståndspolitiken har försvagats. Som världen ser ut i dag behövs alla krafter som är beredda att utan alliansbindningar försöka medverka till att lösa de konflikter som med all sannolikhet kommer att inträffa på den internationella arenan. Ett medlemskap i EG kommer givetvis att binda upp den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken. I övriga internationella fora talar EG redan med en röst. Som delstat får vi finna oss i att agera enbart inom EGs politiska system. För ett år sedan skrevs i EG-betänkandet att ''institutioner för konfliktlösning håller på att utvecklas så att motsättningar mellan alla Europas länder kan lösas innan konfrontation uppstår''. Man tänkte då närmast på ESK, EG och Europarådet. Bara ett år senare är nu bilden delvis annorlunda. Kriget i Jugoslavien pågår för fullt, erkännande av nya nationer som de facto är i krig diskuteras och hoten om konflikter om Östeuropa har snarare ökat än minskat. Ett krig i Mellanöstern har vi också medverkat i. Lägg därtill att ökande högerextremism, rasism och främlingsfientlighet sprider sig i både Öst och Västeuropa. I detta läge förbinder man sig på mötet i Maastricht att närma sig en gemensam försvarspolitik, som kommer att innebära att EGs medlemsländer kan få ta det politiska ansvaret för militära åtgärder som den västeuropeiska unionen skall kunna genomföra. Det är uppenbart att vi här kommer att ansluta oss till en form av militär allians, vilket är i strid med den linje som riksdagen lade fast för ett år sedan. Statsministern är nu också ute och säger enligt Svenska Dagbladet den 24 november att ''Sverige ska kunna delta i en gemensam europeisk militär styrka'', och jag har inte sett att han har dementerat den uppgiften. Om han har en sådan uppfattning, är det naturligt att han också säger att ordet neutralitet inte längre är brukbart. Frågan är då hur länge ordet alliansfrihet är brukbart. Om alliansfrihet betyder att enbart vi själva skall stå för vårt eget försvar, men förbinda oss att ställa upp i militära styrkor under den västeuropeiska unionen eller EG, är också det ordet missvisande. Om vi har en med EG gemensam utrikes och försvarspolitik, är det också sannolikt att EG i längden också kommer att ha synpunkter på hur vårt eget militära försvar används. Jag kan tänka mig flera situationer i vår del av Europa, där vi råkar i konflikt med övriga europeiska länder om hur en konflikt i vårt närområde skall hanteras. Vi bör givetvis noga studera Maastrichtmötets protokoll, men för min del drar jag den slutsatsen att mycket tyder på att vi nu borde ha en ny riksdagsdebatt och fatta ett nytt beslut om vårt förhållande till EG. Därför står jag också fast vid vårt ställningstagande i mom. 1 i utrikesutskottets betänkande. När det gäller regionalpolitiken har vi länge hävdat att de nordiska länderna har en starkare regionalpolitik än den som förs inom EG. Vår regionalpolitik grundar sig på andra kriterier av typ glest befolkat land och långa transportavstånd. De kriterier som gäller i EG, hög arbetslöshet och/eller onormalt låg levnadsstandard, är inte tillräckliga för att kunna ge grund för ett regionalpolitiskt stöd i vårt land. Frågan reses nu av allt fler om vi har möjligheter att fortsätta vår regionalpolitik i och med EES-avtal och medlemskap. Det är glädjande att fler och fler inser att detta är ett problem, och att arbetsmarknadsministern har tagit initiativ för att få de nordiska kriterierna godkända. Några sådana löften om godkännande från EGs sida finns inte ännu enligt den information om EES-avtal och EG-medlemskap, som jag hittills har kunnat ta del av. Vårt parti står därför fast vid vänsterpartiets meningsyttring vad gäller mom. 5. Frihet för varor, tjänster, kapital och människors rörelse är det som skall förverkligas 1993 och omfatta även EFTA-länderna. Vi menar att dessa friheter inte räcker som grundpelare för ett alleuropeiskt samarbete. Dessutom borde möjligheter att styra kapitalets rörlighet stå under folkvalda parlaments demokratiska kontroll. Våra fyra friheter för det alleuropeiska samarbetet har formulerats i vår motion om Europapolitiken: rättighet att leva i en demokrati, rättighet att leva i en ren och hälsosam miljö, rättighet att leva i trygghet samt rättighet till lika människovärde. Dessa rättigheter borde snarast tryggas av ett alleuropeiskt öppet och demokratiskt parlament, som skulle kunna vara en utveckling av Europarådet. I detta parlament skulle alla europeiska stater inom en kort tid kunna rymmas, samtidigt som risken för en uppdelning av Europa i ett lag av A-nationer och B-nationer skulle minska. Vi har närmare utvecklat denna tankegång i vår motion. Vårt parti står givetvis bakom meningsyttringen också i mom. 3.

Herr talman! Vi har för länge sedan på den internationella arenan redan skapat ett organ för att lösa internationella konflikter, nämligen Förenta nationerna. Att nu utveckla och skapa en supermakt som på egen hand skall ta itu med internationella konfliker anser jag inte vara i enlighet med de strävanden som mitt parti representerar. Vi är beredda att ställa upp enligt de regler som finns i Förenta nationerna och medverka när det gäller i stort sett jordens alla länder. Att skapa en särskild supermakt med befogenheter att ingripa i världens öden måste vi ställa oss ganska skeptiska till.
Herr talman! Jag vill så gärna omedelbart markera att intet i det politiska steg som jag anser att Sverige skall ta, och som jag hoppas att Europa tar, skall förta FN dess självklara och ledande roll när det gäller att bevara freden mellan nationerna på jorden. Vad jag säger är enbart att Europas insatser, enligt min uppfattning, i det arbete som skall göras inom ramen för bl.a. FNs fredsbevarande verksamhet och även när det gäller andra FN-insatser, t.ex. på miljöområdet, blir så mycket större, effektivare och bättre om de genomförs av den sammanhållna Europeiska unionen än av splittrade länder.

Herr talman! Jag vill så gärna markera att det inte är fråga om att den svenska utrikespolitiska inriktningens kärna har förändrats. Kravet på ett riksdagsbeslut är, uppfattar jag det som, mer en strid om formen än om den utrikespolitiska inriktningen. Begrepet neutralitet har faktiskt ett folkrättsligt innehåll, och dess innehåll är utpräglat inriktat mot ett visst uppträdande i en konfliktsituation. Att överge ordet neutralitetspolitik till förmån för alliansfrihet är en kraftfull markering av att Sverige förutser och vill medverka i en världsutveckling där konflikter tonas ner och där samhörighet och gemenskap tonas upp. Jag vill be Hans Göran Franck att läsa Carl Bildts Bonntal en gång till. I det talet framgår så väldigt tydligt att statsministern gjorde en utrikespolitisk exposé, där han lade fast den alleuropeiska bilden, den europeiska gemenskapens krav på medlemsländerna i en europeisk union. Det är ett evolutionärt tal och inte, som Hans Göran Franck kanske tror, ett revolutionärt tal såvitt gäller svensk utrikespolitik. Det är samma utrikespolitik, förankrad i en ny tid.
Herr talman! Jag konstaterar att det finns en viss grad av reträtt i det sätt som Nic Grönvall talar om de här sakerna på. Det är möjligt att det också förhåller sig så när det gäller statsministern. I så fall har den kritik och den opposition som vi socialdemokrater har kommit med haft effekt och betydelse. Nu avses också nya överläggningar inledas mellan partiledarna om de här frågorna, utöver de som har förekommit i utrikesnämnden. Det är bra om även moderata samlingspartiet, med statsministern i spetsen, återgår till den ordning som måste gälla för vårt beslutsfattande i dessa mycket viktiga frågor, och att man inte ger sig in på några utrikespolitiska äventyrligheter. Det är i och för sig riktigt det som Nic Grönvall säger om att neutraliteten också är ett folkrättsligt begrepp. Men vad det rör sig om för vår del är att vi är neutrala i händelse av krig. Den politiken har varit framgångsrik. Jag vill också säga att det även i framtiden kommer att vara viktigt att man inte ger sig in i oövertänkta krigsinsatser, utan att länderna visar en återhållsamhet till att binda upp sig kring sådant som kan leda till nya spänningar, nya risker för freden i världen.

Herr talman! Jag är ingen säkerhetspolitisk expert, men jag kanske kan bli det om jag får hålla på ett slag. Jag vill göra mitt uttalande i denna fråga i nuvarande utbildningsstadium. För mig är neutralitetspolitik något av en dogm och ger på den grunden en oerhörd överemfas i den världbild som nu råder åt krigshotsfrågan. Krigshotsfrågan dominerar således den svenska utrikespolitiska huvudinriktningen. Om vi byter ut ordet neutralitetspolitik, dogmen neutralitetspolitik, mot en pragmatisk hållning som är anpassad till den värld som inte har krigshotet som den främsta säkerhets och utrikespolitiska frågan, så tycker jag att svensk utrikespolitik vinner. På samma sätt som Pierre Schori tycker jag att vi nu lever i en tid med krav på ökad öppenhet och ökad flexibilitet. Det är en tid då det är dags att överge dogmer.

Herr talman! Jag vill i all korthet vända mig till Pär Granstedt och säga honom att jag i allt väsentligt ansluter mig till det anförande som han just hållit. Jag vill emellertid energiskt protestera mot att han kallar det intellektuella meningsutbyte som förekommit i denna kammare under den senaste halvtimmen för en ankdammsdebatt.
Herr talman! Det vore mig naturligtvis totalt främmande att uttrycka mig på något sätt förklenande om någon debatt som förs i denna kammare. Mina synpunkter hänförde sig helt och hållet till den debatt som förts utanför kammaren.

Herr talman! Jag tror i så fall inte att Bengt Hurtig har förstått Maastrichtmötet rätt. All samordning på det här området bygger på enhällighet. Ingen kan bli intvingad i någon typ av beslut som man inte själv har valt. Instrumentet för militär och försvarspolitisk samverkan blir Västeuropeiska unionen, där vi inte tänker vara med.

Fru talman! Under många år fick vi riksdagsledamöter utstå ständig kritik för att vi bestämde våra egna löner. Även om höjningarna var mycket blygsamma blev det varje gång samma avundsjuka diskussion i massmedia och på annat sätt. Så stiftade vi då lagen om att riksdagsledamöternas arvoden skulle knytas till lönerna för en grupp tjänstemän i samhället, dvs. till de förhandlingsresultat som deras förhandlare hade uppnått helt utan påverkan från riksdagens ledamöter. Vi tyckte det var en utmärkt hantering. Framför allt fanns ingen anledning till att någon skulle kunna beskylla oss för att påverka storleken på vårt eget arvode. Sedan kom den större höjningen för gruppen hovrättsråd och kammarrättsråd. Det är ganska viktigt att komma ihåg varför den höjningen kom. Bakgrunden var att man upplevde en flykt från det svenska rättsväsendet av kompetenta personer därför att de hade så låga löner. De fick bättre betalt någon annanstans än inom det svenska rättsväsendet. Det var bakgrunden till en större höjning än vad som var vanligt i dessa sammanhang. Sedan kom det socialdemokratiska populistiska draget när valrörelsen inleddes. Riksdagsledamöternas löner skulle frysas, men först, naturligtvis, höjde statsråden sina egna löner. Därefter kunde man tänka sig att frysa lönerna. Så kom då propositionen om statsrådens löner och ytterligare ett beslut under sommaren om frysning av riksdagsledamöternas löner när valrörelsen var som hetast och man trodde att detta populistiska drag skulle påverka valresultatet. Detta var ingenting annat än valtaktik och spel på människors avundsjuka i en upphetsad politisk atmosfär inför valet. Vad har då detta agerande fått för konsekvenser? Människor ute i samhället tycker vi är löjliga som håller på och tjafsar på det här sättet och inte ser till att riksdagsledamöterna får anständiga löner. Respekten för riksdagsledamöternas arbete sjunker ytterligare. Våra möjligheter att uträtta någonting för våra väljare minskar när vi nu inte har resurser att i vettig omfattning satsa på t.ex. utbildning, utredningar och utåtriktade aktiviteter. Många människor har i dag inte råd att ta ett uppdrag som riksdagsledamot, eftersom det innebär en så väsentlig standardsänkning att de inte klarar sina normala åtaganden i samhället. Frågan är då hur vi ligger till i förhållande till andra jämförbara grupper. Birger Hagård har tagit alla sifferexempel som kan vara relevanta i sammanhanget, och jag skall inte upprepa dem. Det är rimligt att understryka att var och en som arbetar med utåtriktat, opinionsbildande arbete måste inse att våra möjligheter att effektivt utnyttja positionen som riksdagsledamot är näst intill obefintliga. Vi har enligt de regler som gäller i riksdagen ersättning -- till partikansliet, märk väl -- När man ser hur andra parlamentarikers arbetssituation är, blir man verkligen imponerad. De har nämligen kontor både i huvudstaden eller där parlamentet finns och också kontor i sin valkrets. Detta är inte minst viktigt när vi alltmer försöker uppnå att riksdagsledamöterna skall ha ett personligt förhållande till sina väljare. Vi skall ha större inslag av personval. Hur skall man lyckas åstadkomma det med tillgång till en tredjedels sekreterare? Folkpartiet liberalerna anser att riksdagsledamöterna skall ha en lön som är en rimlig ersättning för det inflytande och det ansvar som de har. Vi anser också att det är en bra ordning att vi riksdagsledamöter inte själva skall bestämma våra löner och ersättningar. Vi anser det därför självklart att lagen skall gälla och att ett arvode motsvarande vad hovrättsråd, rådmän och kammarrättsråd genomsnittligt har i dag skall utgå, dvs. 26 200 kr. Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation Beträffande statsrådens löner ansluter jag mig till det som står i utskottets betänkande i det här avseendet, men med en annan motivering. Jag anser att deras lönehöjning får anstå med anledning av att de redan har fått en sådan innan riksdagsledamöternas arvoden frystes. Jag är inte heller beredd att ompröva konstruktionen. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Jag är litet undrande över Johan Lönnroths påpekande om att det skulle gälla avundsjuka på utländska ledamöter. Jag tycker snarast att det ger en illustration av att det finns olika uppfattningar om vad man vill göra med det här arbetet. Om man vill utnyttja sin ställning som riksdagsledamot för att göra många insatser för medborgarna, för att ta många kontakter, för att utbilda sig och för att studera olika förhållanden, kostar det faktiskt mer. Det kan ju hända att Johan Lönnroth inte har sådana aspirationer, men de flesta i den här kammaren har det. Det handlar också om att ge drägliga arbetsförhållanden och en rimlig ersättning för det ansvar som vi har som riksdagsledamöter.

Fru talman! Först skulle jag vilja ifrågasätta Johan Lönnroths representativitet för sitt parti i den här frågan. I de diskussioner som har förevarit man och man emellan -- man och kvinna emellan naturligtvis också -- har det i varje fall framgått med all önskvärd tydlighet att flertalet av Johan Lönnroths partikolleger är av en annan uppfattning än han. Sedan kan jag inte heller underlåta att konstatera att Johan Lönnroth i mångt och mycket avslöjar nykomlingens okunnighet här i riksdagen. Det är faktiskt på det viset att man som nykomling inte alls har den arbetsbörda som dock relativt snart kommer att framträda och som kanske också kommer att få Johan Lönnroth att om några år tänka om i arvodesfrågan, om han då fortfarande finns kvar i riksdagen. Johan Lönnroth är en förträfflig person. Däremot är det klart att jag i och för sig skulle önska att hans parti inte har någon representation i riksdagen efter nästa val.

Fru talman! Kurt Ove Johansson inledde sitt anförande på ett sätt som jag har stora sympatier för. Han sade i stort sett vad Ylva Annerstedt och jag själv hade sagt tidigare. Han sade att turerna har varit många, han talade om risker för ett negativt urval och besvärligheter med rekryteringen och han sade att ledamöternas arvode är förvånande lågt i jämförelse med andra parlamentarikers. Han tyckte slutligen att vi fick en bra lag 1988. Situationen nu påminner om den som vi hade före 1988, sade Kurt Ove Johansson helt riktigt. Men därefter gjorde han en saltomortal: Om vi hade fått en justering av arvodet före den 1 oktober 1990, ungefär samtidigt med att regeringen fick sin, hade lagen gällt; det kan vi utgå från. Då hade den högre ersättningen gått igenom. Det är alltså enbart turerna därefter som skulle motivera en frysning. Vi moderater ansåg inte då att den var rimlig, och vi anser det inte heller i dag. Det är inte fråga om en ny höjning av ledamöternas arvoden, utan det är fråga om att ledamöterna skall ha den ersättning som 1988 års lag säger att de skall ha! Kurt Ove Johansson säger att vi nog under perioden skall ändra det här, ja, han sade att vi skall ändra det så snart som möjligt. Men så snart som möjligt -- det är ju just nu det! Kurt Ove Johansson har chansen att så snart som möjligt, dvs. i dag, besluta om att vi skall återgå till att tillämpa lagen från 1988. Om han inte vill att vi skall göra det -- jag utgår från att han kanske trots allt inte vill det; jag skall inte tolka det han sade alltför positivt -- skall det ändå kunna ske någon gång under perioden. Är det ett löfte eller är det en målsättning, skulle jag vilja fråga.
Fru talman! Om det är någon här i kammaren som är känd för att göra saltomortaler är det nog snarare Den lämpliga tidpunkten att återgå till att tillämpa 1988 års lag är, skulle jag vilja understryka, definitivt inte nu, Birger Hagård. Varför det?

för ledamöterna i riksdagen och med 8 000 kr. för regeringsledamöterna -- och trots det stå fast vid kravet att andra grupper i samhället skall hålla fast vid Rehnbergsavtalet. Det är väl en dubbel saltomortal! Man känner nu igen Birger Hagårds sätt att resonera i politiska sammanhang. Jag har här klart och tydligt markerat att vi från vårt håll kommer att agera för att vi skall återgå till att tillämpa 1988 års lag innan den här perioden är utgången.

Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag har sagt att Johan Lönnroth skulle vara oenig med sitt parti. Men såvitt jag kan bedöma har jag inte uttryck mig på det sättet. Vad jag försökte säga till Johan Lönnroth från riksdagens talarstol var att vi i den svenska riksdagen var eniga när vi införde 1988 års lag. Om jag inte minns fel var också representanterna från Johan Lönnroths parti med på detta. De flesta av oss i riksdagen tycker att det finns anledning att återgå till 1988 års lag, och det är då litet egendomligt att Johan Lönnroth försöker ställa sig utanför detta. Eftersom vi var eniga om detta 1988, hade det varit klädsamt om vi också kunde vara eniga när vi nu diskuterar frågan 1991.

Herr talman! I debatten i går tyckte jag att man sänkte riksdagens anseende rätt väsentligt, när man liknade varandra vid djur. Det är en debattmetodik som vi icke bör fortsätta med i Sveriges riksdag. Däremot vill jag tillåta mig att säga följande. Efter att ha följt debatten både tidigare och i dag kan jag konstatera att det här i kammaren finns många släktingar till biskop Brask. Vi har alltid haft problem med våra arvoden, om de skall höjas före, under eller efter en avtalsrörelse. Detta beror främst på Jantelagen, som har fått en så enorm omfattning och utsträckning i Sverige. Om Jantelagen hade kunnat omvandlas till elektrisk energi hade vi inte fört någon kärnkraftsdebatt i Sverige. Vi hade t.o.m. kunnat exportera elektrisk ström. Vi har här i dag hört hur landstingsråd och kommunalråd, trots Rehnbergsavtalet, kraftigt har höjt sina löner. Kurt Ove Johansson refererade till situationen i Malmö och sade att hans partikamrater minsann inte var med på den höjning som man nu kommer att få där nere. Nej, det är riktigt, men de använde samma argument: Visst är vi värda en högre lön, men inte just nu. I december 1990, när opinionssiffrorna för socialdemokraterna under lång tid hade rasat, fick man ilningar längs ryggraden då man kände att vi måste bli lagbrytare; vi kan inte följa den lag som vi själva har stiftat. Det är väl ingen hemlighet att den s-märkta riksdagsgruppen i debatten internt inte var så enig som de vill låta påskina här i kammaren i dag. Men de ville ta snabba, populistiska poäng och beslöt att vi inte skulle få någon lönehöjning Men här skall det poängteras att beslutet om höjningen hade fattats innan Rehnbergsavtalet trädde i kraft. Vi i riksdagen skall självfallet, precis som alla andra, följa Rehnbergsavtalet, men vi skall inte göra det innan det träder i kraft. Det är tyvärr det som vi har gjort. Efter att ha noterat att det var tre partier som beslöt om denna frysning, kan jag säga att det stora partiet gjorde sin största valförlust någonsin, att vänsterpartiet höll på att åka ur riksdagen och att miljöpartiet åkte ur riksdagen. De tog alltså inga poäng på det agerandet. Herr talman! Vi har i dag hört talas om att vi skall höja lönerna 1993. Men det finns ett KU-dokument som ingen i dag har pratat om, och det är följande. Under riksdagens allmänna motionstid i vintras motionerade jag om att vi skulle få löneförhöjningen från den 1 oktober 1990. Jag visste att det inte skulle gå, men det presenterades ett enigt betänkande, enligt vilket vi skulle ha den betalningen fr.o.m. den 1 januari 1992. Det finns ett riksdagsbeslut om det. Nu blir det inte så -- och vad säger att det kommer att göras en ändring 1993? Jag tror inte ett ögonblick på det, herr talman. Är det någon här som inbillar sig att vi i mars eller april 1993 kommer att få en löneförhöjning som motsvarar närmare 5 000 kr.? Man skall vara mycket naiv om man tror att så kommer att bli fallet. Majoriteten av oss politiker har en tendens att skjuta alla problem till morgondagen. Man hoppas på under. Man hoppas på Columbi ägg, men jag kan tala om att hönans fertilitet är starkt begränsad. Men det kommer alltid en morgondag, och jag är säker på att vi står här i kammaren 1993 och att majoriteten säger att vi skall följa lagen och är värda att få en löneförhöjning, men att det inte passar just nu. Jag tror, herr talman, att det jag säger nu kan kopieras direkt och användas under senvintern 1993. Det som också förvånar mig är att en del av dem som har förespråkat denna frysning, enligt taxeringskalendern är, riksdagsledamöter och pensionärer med stora arvoden från andra organisationer. Det kan vara lätt för dem att predika återhållsamhet. Jag anser, herr talman, att om vi skall vinna någon tilltro hos svenska folket skall vi så fort som möjligt besluta att den lag som nu gäller, men som vi tillfälligtvis har gjort undantag från, skall strykas. Det lilla anseende vi har kommer trots allt att bli bättre om vi vågar prata i klartext. Vi kommer aldrig att kunna följa denna lagstiftning. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som har moderata representanter bland reservanterna. I och med att det kommer upp en företrädare för Ny Demokrati efter mig skall jag, precis som Birger Hagård, be att få en förklaring till det särskilda yttrande som finns med anledning av detta betänkande. ''En arbetsgivare, en lön'' -- innebär det att människor som har en sidoinkomst inte skall kunna vara ledamöter i Sveriges riksdag? I så fall är jag rädd för att nuvarande antal ledamöter i kammaren kommer att reduceras mycket kraftigt.